Fru talman! Leif Pettersson har frågat mig varför jag inte ser till att regeringen tillsätter en förhandlingsman eller förhandlingskvinna för Norrbotniabanan och om jag avser att verka för att regeringen fullföljer sina åtaganden i TEN-T-förhandlingarna och genomför Norrbotniabanan. Regeringen fastställde i mars 2010 en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet samt fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2010-2021. I beslutet gavs Trafikverket i uppdrag att tillsammans med regioner och näringslivsintressenter pröva förutsättningarna för medfinansiering av en järnvägsförbindelse mellan Piteå och Skellefteå. Uppdraget redovisades av Trafikverket i februari 2012. Av redovisningen framgår att det sammantaget endast finns viss vilja till regional medfinansiering men att staten skulle bli tvungen att finansiera i stort sett hela förbindelsen, även om EU-medel skulle kunna erhållas. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av att objektet inte finns med i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 anser jag att det inte finns tillräckliga skäl att tillsätta en förhandlingsman eller förhandlingskvinna. EU-kommissionen presenterade i oktober 2011 ett paket av förordningar för den europeiska transportinfrastrukturen. Glädjande nog kunde jag konstatera att kommissionen hade lyssnat på de argument som de svenska och finska regeringarna tillsammans har framfört om transportsystemet i norra Europa och dess betydelse för råvaruförsörjningen och det europeiska näringslivet. Detta innebar att förutom den nordiska triangeln finns numera Botniska korridoren och Malmbanan Luleå-Narvik med i förslaget som ett nätverk som sammanbinder Sverige, Norge och Finland med varandra och med övriga Europa. Kommissionens förslag till finansieringsförordning för fonden Connecting Europe Facility som också presenterades i oktober reglerar till vilka infrastrukturprojekt som medlemsstaterna har möjlighet att söka medfinansiering från EU-budgeten. I den allmänna inriktning om TEN-T-förordningen som rådet överenskom i mars 2012 gjordes klart att årtalet 2030 inte är en absolut deadline för färdigställande av alla åtgärder i stomnätet och att genomförandet av projekt är avhängigt projektens mognadsgrad och tillgången till finansiella resurser hos medlemsstaten. Vilken infrastruktur som ska byggas bestäms av medlemsstaterna själva, vilka också står för huvuddelen av finansieringen. I Sveriges fall styrs medelstilldelningen för infrastrukturutbyggnad av den fastställda nationella planen för transportsystemet 2010-2021. Vi behöver också koppla detta till de kommande besluten, då en helt ny ram nyss presenterats. Regeringen satsar sammanlagt 522 miljarder kronor på drift och underhåll samt investeringar för utveckling av transportsystemet. Våren 2014 ska regeringen besluta om en ny nationell plan för infrastrukturen 2014-2025. De prioriteringarna som gjordes i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 gäller fortfarande; den kommande planen är ett komplement till den förra planen.

Fru talman! Vi kan gå tillbaka till tiden då man fattade beslut om en nationell plan för perioden 2004-2015. Då fanns en delsträcka av Norrbotniabanan med. Det är däremot tveksamt när det gäller finansieringen. Hela den planen var underfinansierad med 65 miljarder kronor. Man kan vända på perspektivet. Är det bättre att se till att man har en finansiering innan man lovar vad som ska byggas? Olika regeringar har kanske haft olika sätt att uttrycka sig. När det gäller vad man ska jobba med inom EU i ett stamnät, comprehensive eller core network, vet vi inte i dagsläget hur mycket pengar som kommer att finnas i den fond som ska medfinansiera infrastruktur. Det enda vi vet är att medlemsstaten kommer att få betala den största delen av kostnaden själv. När det gäller färdigställandedatumet 2030 vet nog också Leif Pettersson att man i övriga Europa har det ganska trångt ekonomiskt. Det har varit ganska tydliga krav från medlemsländerna både när det gäller de skärpta skall-krav som ska ingå i TEN-T-nätverket och slutdatumet. Många har inte den ekonomiska möjligheten även om ambitionen och viljan finns. Det har varit ett sätt att möta behovet från de samlade medlemsstaterna. Det fanns också med i det vårmöte som rådet hade när vi antog de allmänna riktlinjerna. Där var jag själv med. Det kanske väger något tyngre än att bara läsa lokala medier, även om vi naturligtvis ska försöka förse dem med rätt information. Vet regeringen hur mycket regionen är beredd att finansiera? I de första undersökningarna kunde vi konstatera näringslivets intresse och möjligheter när det gäller den delsträcka som pekades ut i ett tidigare skede. Mycket av näringslivet kan tänka sig höjda banavgifter när en bana är färdigställd, inte innan den är färdigställd. För hela sträckningen talar vi om i storleksordningen 30 miljarder. Jag har naturligtvis läst Socialdemokraternas nya motion med anledning av infrastrukturpropositionen. Där nämner ni ambitionen att påbörja byggandet av Norrbotniabanan. Det är tyvärr samma situation som förra gången: Det finns ingen finansiering för det. Jag tror att det är bra att man har en finansiering klar när man börjar peka ut vad som ska byggas. Som jag sade i mitt inledningsanförande finns Norrbotniabanan inte med i den nuvarande planen, och den är heller inte utpekad som ett av de mest prioriterade objekten i den kapacitetsutredning som Trafikverket har gjort. Varför ska man ha en förhandlingsman eller förhandlingskvinna om man inte har ett objekt att förhandla om? I Kapacitetsutredningen stod det däremot väldigt tydligt att en tunnelbaneutökning i Stockholm är högt prioriterad. När vi nu behöver komplettera bygger vi mycket av infrastrukturpropositionen på det underlag som vi har fått från Kapacitetsutredningen. Vi räknar med att ha med den, och vi räknar med att kunna hitta en finansiering tillsammans med regionen där det finns förutsättningar. Därför har det utsetts en förhandlingsman. När det gäller var de andra borgerliga står i den här debatten vill jag säga att även om regeringen består av flera personer och partier agerar den som en regering. Det som läggs fram kommer från en gemensam regering.

Fru talman! Jag tackar infrastrukturministern för svaret. Det rätar åtminstone ut en del frågetecken eftersom det är en mycket livlig debatt i medierna hemma om detta, inte minst från mina borgerliga kolleger här från Norr och Västerbotten. Det signaleras att detta är oerhört viktigt. Det är viktigt att man driver på det på alla möjliga sätt. Det måste omedelbart genomföras. Då är det viktigt att ministern här tillkännager att det är infrastrukturministern som i regeringen leder arbetet med infrastrukturen. Då slipper jag ta just den debatten hemma. Jag får ta andra debatter. Denna interpellationsdebatt är viktig i flera hänseenden, inte minst ur Norrbotniabanans perspektiv när det gäller de företag och privatpersoner som skulle kunna trafikera banan när den blir klar. Det som vi fick veta i ministerns svar handlar om synen på norra Sverige. Att tillsätta en förhandlingsman, eller förhandlingskvinna, för andra viktiga sträckor i landet men inte för Norrbotniabanan tycker jag rimmar illa. Med en förhandlingsman, eller förhandlingskvinna, kan man räta ut de frågetecken som skulle kunna finnas. I dag är det på det sättet att man på många ställen - i Piteå och i Skellefteå - där det ligger en tänkt korridor har lagt en filt över detta. Där kan inte någonting genomföras eftersom man inte fullt ut har fastslagit var denna tänkta bana, som vi faktiskt tror ska byggas, ska gå. Till denna bana krävs det olika anslutningspunkter, omlastningsterminaler och så vidare. Det är också viktigt när man ska finansiera denna bana att man har dessa svar så att man vet vad man ska finansiera. Är det kanske så att frågan till Trafikverket var felställd från början? Var det korrekt att man skulle utreda Piteå-Skellefteå först? Enligt mitt och vårt synsätt är detta, precis som Leif Pettersson var inne på, en del i Botniska korridoren. Då är Norrbotniabanan förlängningen på Botniabanan som redan är byggd. Då är det klart att det är naturligt att börja bygga där banan redan finns för att förlänga den. Vi har, precis som ministern själv var inne på, i vår infrastrukturmotion pekat på vikten av att först och främst tillsätta en förhandlingsman som kan utreda dessa sträckor. Sedan får vi börja bygga från Umeå och uppåt. Då är det via Dåva företagspark, som för övrigt några borgerliga ledamöter har kallat för soptipp. Men det får stå för dem. Det blir inte så lätt för dem att förklara det i en kommande valrörelse. Tyvärr tror jag nämligen att denna fråga kommer att landa i en valrörelse. Vad vill vi ha för framtida infrastrukturpolitik? Ska vi ha någon möjlighet att börja projektera detta kommer det förmodligen att krävas ett regeringsskifte.
Fru talman! Jag är ändå benägen att hålla med Leif Pettersson. Det är alldeles riktigt som han säger, att utan Norrbotniabanan har vi ingen hel botnisk korridor. Så är det. Det är den delen som saknas när vi i januari får inviga Haparandabanan som så att säga knäpper över till Finland. Infrastruktur är ett statligt ansvar, säger Leif Pettersson. Ja, det är också regeringens hållning. Staten är också den som via anslag ska stå för den främsta delen av finansieringen. Det låter ungefär som att regeringen nu inte gör någonting och att det inte är någonting alls som händer uppe i Norrbotten. Men det är ändå ett litet understatement. Så är det inte. Det görs kraftiga investeringar för att komma i gång med Malmbanans ökade kapacitet. Det gäller gruvnäringen i Pajala med förstärkning av vägen för att klara sträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara, Haparandabanan som snart är färdig och Ådalsbanan som nu kan länka vidare ut på Botniabanan. Prognoser är ett problem, och de är vad de är. När det gäller prognoserna i Kapacitetsutredningen och trafikökningen har det framkommit att de olika remissinstanserna ifrågasätter dem. Därför har Trafikverket tagit på sig att kvalitetssäkra de objekt som finns i den nuvarande planen men också ta den hänsyn som måste tas till remissvaren. Detta är alltså uppmärksammat. Isak From är inne på att denna fråga är mycket aktiv på hemmafronten. Jag vill påstå att den nog är det oavsett parti. Det finns till och med moderater som vill ha Norrbotniabanan. Jag kan förstå det därför att var och en tittar runt omkring för att se vad man kan göra för att faktiskt förbättra sin infrastruktur. Norrbotniabanan är ingen dålig infrastruktur. Den har sina poänger. Så är det naturligtvis. Men det är som med allting, nämligen att vi måste prioritera. Inte ens Socialdemokraterna har förslag i sin budget om att bygga hela Norrbotniabanan. Men de accepterar gärna med glädje alla de satsningar som regeringen nu lägger fram när det gäller att vårda det järnvägssystem som vi har. Men glöm inte bort att vi har en annan bana som vi också håller på att förhandla om just nu, och det är Inlandsbanan där det ska träffas ett nytt avtal. Den är också en viktig förutsättning för inte minst näringslivet, ända från Mora och vidare upp mot Gällivare och Kiruna. Man ska alltså inte glömma bort att vi håller på att förhandla om den också. Varför började man med Piteå-Skellefteå? Det var där som man trodde att man skulle ha störst möjligheter att hitta medfinansiering med näringslivet. Men med facit i hand har det visat sig att det inte fullt ut blev så. Annars är det naturligtvis mest logiskt att man börjar med en förlängning av en annan bana, till exempel från Umeå. Det håller jag med om.

Fru talman! Jag tackar infrastrukturministern för svaret. Jag tror också att det är viktigt att vi börjar i en ände, och nu har Trafikverket föreslagit att vi ska börja i Umeå. Jag delar den åsikten. Då blir det naturligtvis väldigt intressant med de sträckor som redan är planerade uppåt. Vad kommer att hända med dessa korridorer? Kommer vi att ha en blöt filt för näringslivet under 20 år framåt, eller vad kommer att hända? I Piteå vill man nämligen fortsätta planera för näringslivet och för nya industriområden, och då är det väldigt väsentligt var denna korridor ska ligga. I det hänseendet är det alltså av yttersta vikt att vi tillsätter en förhandlingsman. Ministerns departement ligger under Näringsdepartementet, och samtliga näringar är beroende av detta. Jag tänkte ta upp en annan sak som har bäring på vad som har hänt de senaste dagarna, nämligen SAS. Situationen kan inte ha undgått någon. SAS är i dag ensamt operativt flygbolag från Skellefteå. Skellefteå med omnejd - det är ungefär 100 000 invånare som trafikeras därifrån - har i dag ingen persontrafik på järnväg. Det går att åka buss till Umeå eller Bastuträsk och åka nattåg, eller i viss utsträckning Norrbotniabanan så småningom. Är det då inte rimligt att man i dagsläget planerar för framtiden? Vad vill vi ha för infrastruktur i framtiden, och när är framtiden faktiskt här? Det tror jag är rätt viktigt att vi som politiker faktiskt kan svara på.